Fru talman! Gunilla Svantorp har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att även boende på landsbygden ska få tillgång till rimlig postservice. Riksdagen har genom den nya postlagen från 2010 slagit fast att kraven på den samhällsomfattande posttjänsten ska bibehållas på samma nivå som tidigare. Från regeringens sida följer vi utvecklingen väldigt noga för att säkerställa att vi har en väl fungerande posttjänst av god kvalitet i hela Sverige. Post och telestyrelsen, PTS, är den myndighet som är utsedd av regeringen för att meddela tillstånd för postverksamhet och att utöva tillsyn inom postområdet. Med stöd i postlagen utfärdar PTS allmänna råd för utdelning av post i och utanför tätort. Myndigheten har vidare mandat att fatta beslut om åtgärder som behövs för att lagen och tillståndsvillkoren ska följas. Den del i de allmänna råden som gäller utdelning av post utanför tätort har inte förändrats sedan de första allmänna råden kom 2005. PTS senaste kartläggning visar att 97 procent av samtliga hushåll och företag utanför tätort vid det tillfället hade mindre än 500 meter till postlådan. Under 2013 avser PTS att initiera en uppdatering av denna kartläggning för att få en aktuell bild och för att se om några förändringar har skett på området. Post Nord AB:s dotterbolag Posten AB är utsedd av PTS att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige. Varje vår rapporterar PTS till regeringen hur Posten under det gångna året har levt upp till sina åtaganden vad gäller den samhällsomfattande posttjänsten. Genom dialog med Posten, och vid behov krav på åtgärder, ser PTS till att ställa krav på att Posten genomför förbättringar när så krävs. År 2011 bedömde PTS att Posten hade fullgjort sina åtaganden på ett tillfredsställande sätt, och inom kort förväntar jag mig att få ta del av PTS bedömning av hur Posten har fullgjort sina åtaganden under 2012. Regeringen är ytterst angelägen om att vi har en postservice av god kvalitet med hög tillgänglighet i hela landet. År 2010 fattade riksdagen beslut om en långtgående postlag som tydligt föreskriver vilka lagar och regler som gäller. De tillståndskrav som Posten har att förhålla sig till är också mycket tydliga, och regeringen har i bolagsordningen för koncernen Post Nord tydliggjort att bolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla rikstäckande postverksamhet i Sverige. Jag ser för närvarande inga skäl att vidta ytterligare åtgärder utan har fullt förtroende för PTS tillsyn på postområdet.
Fru talman! Tack statsrådet för svaret! Jag började med att lämna in en skriftlig fråga på precis samma tema som interpellationen: Hur långt är det egentligen rimligt att man har till sin egen postlåda? Jag fick då ett svar, precis som i dag, som jag inte är nöjd med, och därför tycker jag att vi ska diskutera detta lite till. I det svar som statsrådet precis läste upp kan vi notera att riksdagen i den nya postlagen från 2010 har fastslagit att kraven på den samhällsomfattande posttjänsten ska bibehållas på samma nivå som tidigare. Det är jättebra. Det är också bra att man under 2013 tänker kontrollera hur många det faktiskt är som har ett rimligt avstånd till sin postlåda, men det hjälper ju inte när vi varje dag nås av larmrapporter som säger att brevlådor försvinner och människor får väldigt lång väg till sin postlåda. Vi pratar om mil fram och tillbaka till sin postlåda. Senast kunde vi i någon av de stora rikstidningarna läsa om skräckexempel från Jämtland. Det säger sig självt att de dubbla uppdrag som Posten har, dels att utföra en samhällstjänst, dels att vara lönsam, ibland inte går ihop. Det kommer alltid att finnas människor som bor för långt bort från centrum, på samma sätt som det alltid kommer att finnas människor som har sådana sjukdomar som inte på något vis kan behandlas på ett kostnadseffektivt sätt men som ändå måste behandlas, annars dör patienten. I fallet med hur långt man egentligen kan ha till sin postlåda tog jag ett verkligt exempel. Det var en man boende i min egen hemkommun Årjäng som ringde till mig. Helt plötsligt fick han en dag ett besked om att han skulle få fem kilometer enkel väg till sin postlåda - en mil fram och tillbaka för att hämta sin post och den dagliga tidningen. Han ringde och frågade vad jag tyckte. Ska det vara så här? Jag menade att det var helt orimligt. Det sade jag också till honom. Jag förstår att statsrådet inte kan diskutera enskilda medborgare, men man kan ju se den person som har ringt till mig som ett typexempel. Det finns hur många som helst som han runt om i landet, sådana som bor en bit från tätorten men som ändå faktiskt bor på rimligt avstånd från en tätort. Den här mannen och andra som är i hans situation får reda på att reglerna är som de är och att Posten inte behöver köra ut post åt någon, utan man får ta sig till en uppsamlingsplats lite längre bort. Den dag han däremot fyller 80 år har Posten återigen ansvar för att se till att han får sin post hem till fastigheten. Nu är just den man som ringde bara 73 år så han har några år kvar innan han kan räkna med att få tillbaka sin dagstidning och sin övriga post. Fru talman! Jag tycker att det är ett helt orimligt beslut. Vi talar inte om personer som bor på bergstoppar eller otillgängliga öar. Vi talar om personer som bor på en helt normal landsbygd, den landsbygd som statsrådet och hennes parti i vanliga fall säger sig värna jättemycket. Jag läste statsrådets blogg fån den 24 september 2011. Då skrev hon så här: "Om det finns något som är glasklart från stämmodebatten igår så är det att det är Centerpartiet som har idéerna, lusten och engagemanget för hela landet. Vi tror på utveckling, vi ser möjligheterna och vi vill ta ansvar. Med vårt nya förnyelseprogram för hållbar tillväxt i hela landet tar vi, tillsammans i hela den samlade centerrörelsen, ledningen för att skapa en verkligt hållbar tillväxt i hela landet." Fru talman! Då vill jag fråga: Hur tänker sig statsrådet att detta ska bli möjligt när människor får flera mil till sin postlåda?

Fru talman! Jag kände också anledning att gå in i den här debatten. Jag tycker att det är en väldigt bra interpellation som har ställts. Den är väldigt viktig. Gunnar Sandberg lyfte fram frågan om just situationen i västra Jämtland med ministern tidigare. Trots ministerns försäkran om att det inte ska ske några försämringar kommer det neddragningsförslag från just Posten. Det är en stor oro bland de människor som nu har fått det första beskedet. Vad ska hända? Ska man kunna bo kvar? Ska jag kunna driva mitt företag vidare? En kvinna som har drivit frågan starkt är Elsie i Sandviken som ligger i norra Kall i västra Jämtland. Det är långt bort och långt ut. Där driver hon sedan 30 år tillbaka en jakt och fiskecamp väldigt framgångsrikt, men hon saknar bil. Hon saknar mobiltäckning - någonting som vi har debatterat många gånger, känns det som. Vi vet att det fortfarande är undermåligt för väldigt många. Hon får posten på måndagar och torsdagar i samma transport som matvarorna kommer. Posten är naturligtvis hennes livlina. Det är inte så att de människor som har fått ett förhandsbesked från Posten om att postlådor ska samlas så att de kommer att få flera mil till platsen där de kan hämta sin post i dag har samma service som vi som bor i tätort. De har redan i dag en sämre nivå. Måndag och torsdag, hur många skulle acceptera det i tätbefolkade områden? Men de är nöjda och glada för att det fungerar. Trots försäkran får de ändå besked om att det kommer att ske försämringar. Det är bra och jag är glad för att lagstiftningen finns, som trädde i kraft 2010. Det får inte bli som det var tidigare, då man helt plötsligt saknade sin post. Den försvann helt enkelt. Helt plötsligt låg posten på postkontoret utan att man hade blivit informerad. Orsaken till debatten är att vi tror på att hela landet ska leva. Man ska kunna bo och driva företag i hela landet. Det är därför postfrågan är så otroligt viktig. Därför duger det inte att bara följa utvecklingen när vi får besked om hur Posten agerar. Vad händer om Posten gör som de har tänkt och tycker att servicen är på en rimlig nivå utifrån det uppdrag de har fått från Post och telestyrelsen? Då kommer människor att drabbas under tiden. Jag tycker att myndigheten ska agera kraftfullare när det kommer besked om att det är på väg att ske försämringar, att Posten inte beter sig som Posten har blivit tillsagd att göra. De har fått direktiv, och de har ett uppdrag från Post och telestyrelsen. Då finns det anledning att inte vänta, utan Post och telestyrelsen kan vara mer aktiv, agera och ifrågasätta vilka försämringar Posten håller på att genomföra. Är det rimligt utifrån det uppdrag Posten har? Posten ska göra en vinst, och Posten vill inte ha uppdraget. De har överklagat sitt uppdrag vid två tillfällen och förlorat så högt upp som i kammarrätten. De kommer naturligtvis att göra vad de kan för att krympa uppdraget och säga att de fullgör uppdraget enligt vad som är sagt att det ska vara. Jag önskar att ministern agerar mer kraftfullt, snabbt följer upp vilka försämringar Posten är på väg att genomföra, om de är acceptabla, utifrån vad regeringen har sagt om att hela landet ska leva och att människor ska kunna bo och driva företag här.
Fru talman! Det stämmer att Centerpartiet har en tydlig politik och tydliga ambitioner för att det ska vara möjligt att bo, leva, driva företag och utvecklas i hela landet. Det är därför som vi har prioriterat 1 miljard för bredbandsutbyggnad. Det är därför vi drev fram den nya postlagen. Där framgår det tydligt att kvaliteten på postservicen i landet utanför tätorterna inte ska sjunka utan ligga kvar på samma nivå. Jag är stolt över att det finns en samlad rörelse bakom detta, och det ger kraft för arbetet i regeringen. En väl fungerande postservice betyder oerhört mycket för alla dem som bor och driver företag i hela Sverige. Det är helt självklart för mig och regeringen att det ska finnas en bra postservice i hela landet. Tillsammans med en bra digital infrastruktur är postservicen en viktig del för att både företag och enskilda ska kunna verka och leva även i landets glesa delar. Vi har höga krav i Sverige på den samhällsomfattande posttjänsten. För mig och regeringen är det otroligt viktigt att vi inte sänker kraven. Det är därför som vi i den nya postlagen som trädde i kraft 2010 slår fast att kraven ligger kvar på samma höga nivå som tidigare. Vi följer förstås noga utvecklingen och bevakar att posttjänsterna motsvarar samhällets behov och att det finns en väl fungerande posttjänst tillgänglig för alla. Samtidigt är det viktigt att vi ser på fakta och inte bara på enskilda bilder från verkligheten. Den senaste nationella kartläggningen som PTS har genomfört visar att det absoluta flertalet hushåll och företag har nära, mindre än 500 meter, till sin postlåda. Det var då färre än 1 procent som hade längre än 1 000 meter. Sverige står vid en internationell jämförelse med andra länder ut som ett lyckosamt land när det gäller förmågan att klara av att leverera en postservice med hög kvalitet. Jag välkomnar att PTS tänker uppdatera sin kartläggning så att vi kan få en helhetsbild, så att vi kan sätta in de mer ögonblicksartade bilderna som Gunilla Svantorp har beskrivit och som har framkommit i den här debatten i sitt sammanhang. Hur ser helhetsbilden ut? Har det skett några större förändringar sedan den senaste nationella kartläggningen? Om den nya kartläggningen skulle visa att kvaliteten på den samhällsomfattande posttjänsten har sjunkit på ett sådant sätt så att Posten inte lever upp till villkoren har PTS makt, möjlighet, skyldighet och verktygen att agera. Det är PTS som utifrån postlagen utformar de allmänna råden för utdelning av post utanför tätort. De beskriver väl hur utdelningen bör ske. Om en postoperatör som har tillstånd att bedriva postverksamhet i Sverige följer principen i de allmänna råden bedömer PTS att operatörerna har fullgjort sina skyldigheter enligt postlagen. Om PTS kommer fram till att en postoperatör inte har följt de allmänna råden har PTS mandat att fatta beslut om åtgärder som behövs så att lagen om tillståndsvillkoren följs. Att jag i det här skedet som minister skulle gå in och rucka på den ordning som riksdagen har slagit fast för hur tillsynen av området ska skötas vore i direkt strid mot hur riksdagen har beslutat hur det ska hanteras. Jag följer utvecklingen noga och ser fram emot att PTS i år kommer att göra en uppdaterad kartläggning så att vi alla kan få en gemensam uppdaterad bild.
Fru talman! Vi är alla intresserade av bilden av hur det egentligen ser ut. Den bilden kan inte bara vara sådan som den beskrevs i svaret, nämligen att 97 procent ändå får sin post inom rimlig tid. Den bilden måste också visa hur det ser ut för de 3 procent som i dag inte får sin post inom rimlig tid. Bor de så otillgängligt till? Bor de vid en väg där det inte går att vända? Det är fråga om allt sådant som det står i Post och telestyrelsens riktlinjer att brevbäraren ska kunna göra. Tycker statsrådet att det är rimligt att två personer som bor vid en mindre väg där det går att vända inte ska få sin post utan att de ska åka till en uppsamlingsplats? Jag tycker inte det. Jag har läst vad statsrådet och Centerpartiet tycker, och då återkommer hela tiden formuleringarna om att hela landet ska leva. I ett protokoll från ett möte som statsrådet höll 2010 framgår det att statsrådet sade att för det fjärde måste alla män och kvinnor ha rätt till grundläggande service oavsett var de bor i landet. Vidare framgår det att statsrådet menar att framgångssagan Sverige framöver kommer att alltmer handla om att ge både staden och landet de bästa möjliga förutsättningarna utifrån sina unika värden och egna förutsättningar. Jag håller med om det. Det är bra. Men det kan inte bara vara fråga om ord, utan det måste också följas av handling. Då kan man inte nöja sig med en beskrivning som säger att 3 procent av kunderna inte får posten levererad inom rimlig tid, men man vet inte hur de 3 procenten ser ut. Det vet i alla fall inte jag. Det går inte att hitta någonstans i beskrivningen. Det är bara en siffra i statistiken. Det duger inte. Jag blir bekymrad när ett parti som Centerpartiet, som statsrådet ändå företräder, som säger sig värna både stad och land, faktiskt gör något helt annat. Man pratar gott, men gör något helt annat. I dag är det viktigare med konkurrensen och att Posten gör en vinst än att se till att människor får sin post levererad inom rimlig tid. Så måste det vara, annars skulle man inte tillåta sådana händelser. Den man jag tog upp som exempel - och det finns många sådana människor runt om i Sverige - bor på rimligt avstånd. Han bor vid en väg där det går att vända. Det finns ingen anledning att inte åka in på en sådan väg - om det inte är fråga om att det kostar för mycket. Det vi ser hända inom Posten ser vi hända med andra kommunala bolag eller myndighetsbolag som har de dubbla uppdragen. Vi ser det hända inom de kommunala bostadsbolagen. De har uppdraget att vara konkurrenskraftiga. Det är fråga om ett annat område, men det handlar om precis samma sak som med Posten. Det går inte ihop med uppdraget att också bygga hyresrätter. Jag upprepar att för det parti som statsrådet representerar, som gör anspråk på att vara ett parti för hela landet, duger det inte att säga att det är bara 3 procent av kunderna som inte får sin post. De 3 procenten är människor. Det Anna-Karin Hatt sade nyss var märkligt, nämligen att vi inte kan se bara på enskilda bilder från verkligheten utan att vi måste se på fakta. De enskilda bilderna från verkligheten utgör människor som ringer till oss riksdagsledamöter och undrar om det verkligen ska vara så. Ska det verkligen vara så, statsrådet?

Fru talman! Jag kan börja där Gunilla slutade. Ministern säger att det inte är enskilda bilder från verkligheten som vi ska basera vår kunskap och våra politiska beslut på, utan det är statistik och fakta. Jag hoppas att ministern är beredd att gå ut och möta dessa människor, för det är fakta som de presenterar. Det är de som utgör underlaget för den statistik som ministern sedan ska grunda sina beslut på. Lyssnar vi inte på dem, vem ska vi då lyssna på? Jag litar mer på Elsie i Kall än på Post och telestyrelsen. Det är inte första gången som vi har hamnat i en diskussion där vi har presenterat situationer och verkligheter för ministern och talat om hur det ser ut och ministern har svarat: Nej, men det tror jag inte på, för Post och telestyrelsen har gett mig en annan bild. Sedan har ministern fått komma tillbaka och säga: Jo, men de höll på att avveckla det fasta kopparnätet. Jo, men det fanns människor som inte hade någon telefon i sitt hem. Post och telestyrelsen hade fel. Jag tycker att det är dags att börja lyssna på de 3 procent, eller 1 procent som ministern hänvisar till, de människor som lever under helt andra förutsättningar än vi som bor i tätort. Vi förväntar oss att de ska bo där, och kunna bo där, för vi tycker att de bedriver viktig verksamhet. Vi tycker att människor som har levt ute i landet hela sitt liv inte ska behöva tvångsförflyttas därför att servicen inte fungerar. Det här hänger ihop. Servicen och infrastrukturen i gles och landsbygd är inte som vi tycker att den borde vara. Den haltar kraftigt. Vi vet att mobiltäckningen blir sämre. Vi vet att bredbandsutbyggnaden haltar. Vi vet att postservicen försämras successivt. Den kommer att göra det därför att det är färre som bor där, och de riktlinjer som finns kommer att innebära att man har möjlighet att göra försämringar. Det är två hushåll per enkelt körd kilometer enligt riktlinjerna. Jag undrar: Är ministern beredd att se över den delen så att människor som bor ute i glesbygd i dag, trots att de blir färre, har möjlighet att få en fungerande postservice?
Fru talman! Jag vet inte riktigt hur jag ska hantera påståenden eller insinuationer om att jag inte skulle lyssna på dem som finns i de här delarna av landet. Jag är född och uppvuxen i svensk landsbygd. Jag har hela min familj och hela min släkt på svensk landsbygd. Jag vet mer än de flesta vad det innebär att leva där. Jag lyssnar noga på dem som beskriver också för mig vilka utmaningar de möter när Telia genomför teknikskifte eller när Posten tvingas göra rationaliseringar. Samtidigt måste den som är riksdagsledamot, eller för den delen är minister i en regering, be att få en helhetsbild. Helhetsbilden sätts samman av många enskilda delar, men helhetsbilden är viktig för att vi ska fatta rimliga och riktiga beslut. Skulle det visa sig när PTS nu gör uppdateringen av helhetsbilden att det har skett kraftiga försämringar är det klart att vi måste agera, men vi behöver ha den samlade bilden först. Det är väldigt viktigt att se att PTS har makt, muskler och redskap att gå in och kräva förändringar av Posten om Posten inte lever upp till sina tillståndskrav. Det är otroligt viktigt att vi som medborgare kan vara trygga i förvissningen om att kraven på servicenivå när det gäller Posten är väldigt höga. Samtidigt måste vi komma ihåg att vi lever i ett samhälle som är i stark förändring. Demografiska förändringar och flyttmönster gör att samhällen, precis som Marie Nordén är inne på, som tidigare hade ett gott underlag för samhällsservice i dag kan ha ett mycket svagare underlag för det. Det måste ges utrymme för att göra förändringar och hitta andra sätt att arbeta. Posten ska både tillhandahålla en posttjänst som har väldigt hög servicegrad och som bolag bedriva en lönsam verksamhet. För att Posten ska kunna nå båda dessa mål måste bolaget ha möjlighet att ibland göra förändringar i verksamheten. Men de förändringarna får aldrig äventyra kvaliteten i postverksamheten, utan villkoren för den samhällsomfattande posttjänsten ska självklart uppfyllas. Det är lite olyckligt att Gunilla Svantorp blandar äpplen och päron. Hon sade att 3 procent av medborgarna i Sverige inte får posten som de ska. Det finns ingen sådan siffra i någon mätning. Tittar man på de mätningar som PTS gör ser man att vi har 4,6 miljoner hushåll i Sverige. För knappt tusen av de hushållen medges i dag undantag från femdagarsutdelningen av post, på grund av långa avstånd eller svårtillgänglighet. Det är oftast människor som bor i glesa områden i Norrlands inland eller i skärgårdarna. Tusen av 4,6 miljoner är mindre än 0,2 promille. Det är den grupp som är undantagen från femdagarsutdelning. Regeringen har varit väldigt tydlig med att den gruppen är liten och att den inte ska få växa. Staten har en viktig roll i att säkerställa att medborgarna har en bra samhällsservice. Samtidigt är det viktigt att se att verksamhet måste få möjlighet och utrymme att förändras. Men det får inte ske på bekostnad av service eller kvalitet. Just därför bevakar PTS, på regeringens uppdrag, denna utveckling noga och återrapporterar regelbundet till regeringen. Inom kort kommer PTS att redovisa för regeringen hur man anser att Posten har levt upp till de krav och de villkor som de har att leva upp till, inklusive den samhällsomfattande posttjänsten under 2012.
Fru talman! I svaret från statsrådet står det så här: "PTS senaste kartläggning visar att 97 procent av samtliga hushåll och företag utanför tätort vid det tillfället hade mindre än 500 meter till postlådan." Alltså måste 3 procent ha mer än 500 meter till postlådan. Siffran 3 procent som statsrådet säger är fel kan omöjligt vara fel. Det är 1 procent som har väldigt långt till sin brevlåda, men 1 procent av befolkningen är mycket folk. Det är inte bara enskilda öar här och där, utan det är väldigt många människor. Det är lite raljant av en centerpartist, som företräder ett parti som säger sig värna både stad och land, att inte ta människor på allvar, även om de inte är så många. Det viktiga samhällsuppdrag som många av våra myndigheter hade under socialdemokratiskt styre i detta land, som man tryckte på som en viktig punkt i sina regleringsbrev, har Centerpartiet varit med om att ta bort för att i stället se till att konkurrenskraften är det viktiga och att göra vinst är det absolut viktigaste. Jag tycker att det är bedrövligt att människor inte längre ska kunna bo på landet utan måste flytta därifrån därför att de inte ens kan få sin dagliga tidning och sin dagliga post. Jag skulle vilja att statsrådet avslutningsvis utvecklar detta: Vad betyder egentligen Hela landet ska leva för statsrådet?
Fru talman! Att det står i mitt svar att 3 procent av hushållen utanför tätort i Sverige har mer än 500 meter till sin postlåda är ingen grund för Gunilla Svantorps påstående att 3 procent inte får sin post som de ska. Det är helt inom riktlinjerna, helt inom de allmänna råd som PTS har satt upp. Jag tycker att det är bra om vi kan hålla oss till det så att det går att föra en vettig diskussion, för det här är en väldigt viktig fråga. Jag utgår ifrån att Posten följer de allmänna råd som PTS har satt upp och står bakom. De råden säger att försändelse till postmottagare som bor mindre än 200 meter in på en sidoväg från brevbärarens huvudväg ska kunna läggas i en lådsamling vid huvudvägen. Finns det minst två postmottagare som är bosatta eller verksamma per kilometer sidoväg bör utdelning också ske längs sidovägen. Det här är råd som har gällt sedan 2005, alltså från den tid då det var Gunilla Svantorps parti, Socialdemokraterna, som innehade regeringsmakten. Om det nu är så att de här allmänna råden inte är tillräckliga kan man fråga sig varför Socialdemokraterna inte gjorde någonting åt det när de hade chansen. Om det nu är så att Socialdemokraterna vill lova en bättre service än den långtgående service som vi ställer krav på i lagstiftningen, som visar att Sverige ligger väldigt långt fram och i topp också i en internationell jämförelse, undrar jag: Varför ser man inga sådana tecken i er budgetmotion? Såvitt jag kan bedöma finns det inte en krona anslagen i ytterligare satsningar till det i Socialdemokraternas budgetmotion. Det är väldigt tydligt: Vill man höja servicenivån utöver den höga servicenivå som vi redan ställer krav på är inte det gratis. Ska man kunna göra det och ställa i utsikt till medborgarna att vi kan göra det måste man också anslå ytterligare resurser. Jag kan inte se att Socialdemokraterna har gjort det.